Herr talman! Det är intressant att nu, ett halvt år efter diskussionerna och debatterna i samband med folkomröstningen om kärnkraft, få göra en första uppföljning av vad som håller på att hända med Sveriges industrioch energipolitik. Det skulle också vara nöjsamt, sett ur den synpunkten, att vad vi i vpk försökte framhålla och varna för nu håller på att besannas, om inte situationen vore så allvarlig och den närmaste framtiden för de stora löntagargrupperna så mörk som den är i dag. Låt mig först i korthet påminna om det program och de förslag som vänsterpartiet kommunisterna förde fram under de år som energidebatten pågick i det här landet. Vi sade: Frågan om energiförsörjning och energikonsumtion kan inte lyftas ut ur samhällsdebatten i övrigt och behandlas som något som enbart berör miljö och moral, vare sig enskildas eller kollektivets. Den hänger intimt samman med produktionsinriktning och utbyggnad av den svenska industrin. Vi sade vidare: Den svenska industristrukturen håller på att få en allvarlig obalans, som klart skiljer sig från utvecklingen under tidigare decennier. Utbyggnaden av förädlande och högförädlande industri, inom både lätta och tunga branscher, exempelvis tekooch verkstadsindustri, har stagnerat och i många fall t.o.m. kraftigt minskat. Samtidigt har vi fått en ökad inriktning på råvaruoch halvfabrikatproduktion, byggt på våra gamla basråvaror skog och malm, och det i en omfattning som på ett oacceptabelt sätt tömmer ut och förbrukar dessa våra naturtillgångar, utan att vi får en skälig återbäring och återinvestering här i landet. Denna inriktning av produktionen ökar ständigt behovet av energi och ger allt färre arbetstillfällen. Det var vad vi sade, och det var och är fortfarande kärnpunkten när det gäller vår energioch industripolitik. Vi lade också fram omfattande förslag till åtgärder som skulle förbättra vår situation på mycket kort sikt och som skulle ha inneburit avgörande och positiva förändringar på lång sikt. De här förslagen avfärdades, i många fall med överlägsenhet, hånfullhet och oärliga argument. Moderaterna och folkpartiet ville som vanligt inte veta av några ingripanden i den privata äganderätten och företagsamheten. De påstod att en utbyggnad av det beslutade kärnkraftsprogrammet var nödvändig för vår elförsörjning. Nu vet vi, genom de senaste prognoserna, att vi kommer att ha ett mycket stort överskott av elkraft under hela 1980-talet. De påstod att oljeimporten skulle kunna minskas genom samma program. Nu har vi åtta, snart tio, reaktorer i drift, och oljeförbrukningen har ökat. De påstod att våra förslag om alternativ energiförsörjning skulle innebära ett nedlortat Sverige, ett kolsamhälle. Nu är de själva beredda att gå i spetsen för en ohämmad utbyggnad av kolanvändningen, och den moderate planeringsministern kommer hem från utländska studiebesök full av entusiasm över kolenergins möjligheter. De var inte villiga till en energilagstiftning som skulle ålagt de stora energiförbrukarna att införa tekniker och produktionsprocesser som kraftigt skulle ha minskat energiåtgången, därmed oljeimporten och därmed gett oss en kraftigt förbättrad handelsbalans. Det är ju det stora problemet, och det är därför vi för den här debatten. Dessa två borgerliga partier var naturligtvis inte villiga att på något sätt ingripa i den svenska industriutvecklingen för att råda bot på den obalans i investeringar och produktionsinriktning som vi talade om i energidebatten och som vi nu på nytt har tagit upp i vår motion här. Hur är det då med det tredje regeringspartiet, centern, som i folkomröstningen stödde linje 3? Dess agerande under de här åren avslöjar dess kluvenhet och dess dubbelmoral — åtminstone dess partilednings kluvenhet och dubbelmoral. Centern har, som jag sade inledningsvis, försökt att bryta ut frågan om energiförsörjningen och energikonsumtionen i samhället ur de övriga sammanhangen. Inte heller centern vill angripa den privata ägande rätten och styra genom samhälleliga ingripanden för att få viktiga och verkliga förändringar till stånd. Vill man inte göra det hjälper det inte med aldrig så stolta deklarationer eller aldrig så hett engagemang i miljö-, säkerhetsoch överlevnadsfrågor. Vill man inte ingripa och begränsa den privata äganderätten och de stora kapitalägarnas makt över produktionen, då kommer man inte heller att kunna lösa vare sig frågan om en vettig och balanserad energiförsörjning eller några andra stora samhällsfrågor. Vänsterpartiet kommunisterna har en konsekvent och väl genomtänkt linje i de här frågorna. Vårt förslag om ett industriellt utvecklingsprogram är inte något hugskott, inte någonting nytt i vår politik. Det är tvärtom en uppföljning av våra tidigare förslag — förslag som t.ex. i energidebatten mycket klart kopplades till Sveriges produktion och konsumtion av energi. Vi måste öka förädlingen inom skogsindustrin och hindra att den köps upp och blir enbart råvaruleverantör till de stora industrierna nere i Europa. Vi måste öka produktionen av timmer, sågade och hyvlade trävaror. Trä är redan, och kommer framför allt att bli, en bristvara. Jordens skogsbestånd minskar och utarmas, och det kommer att finnas en säljarens marknad inom överskådlig tid. Vi måste hushålla med våra skogar, inte öka utan hellre minska massaproduktionen och öka träproduktionen. Det ger många nya arbeten där de bäst behövs, det drar mindre energi och det är en lönsam framtidsinvestering. Vi måste öka förädlingsgraden inom vår järnoch stålindustri. Också det ger fler arbeten och mindre energiförbrukning. Vi måste stoppa nedrustningen och utflyttningen av vår verkstadsindustri och i stället påbörja en ny uppbyggnad, inriktad på nya produkter och utveckling av dem som redan finns. Vi måste se till att slå vakt om de industribranscher som hotas av nedläggningar på grund av alltför ohämmad utländsk konkurrens. I det sammanhanget vill jag återknyta till vad vi har sagt i samband med försvarsdebatterna under många år. Vi har krävt en omfördelning av försvarspengarna till en förbättring av förutsättningarna för vad vi kallar ”minska det sårbara samhället”. Vi har sådana industrier som tekobranschen, som jag redan tidigare har nämnt. Vi har gummiindustrin, som har fått mindre anslag av statsmedel via överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Nu är dessa medel alldeles otillräckliga. Man har minskat anslagen till det ekonomiska försvaret, samtidigt som det militära försvaret har fått allt större anslag. Vi är nu i det läget att vi snart inte har någon egen tillverkning av lastbilsdäck och personbilsdäck i Sverige. Det är mycket allvarligt. Vi har det läget att vi inte kan klara vår egen beklädnad om vi skulle bli utsatta för den allra minsta avspärrning. Det är också allvarligt. Men det har inte i regeringarnas politik funnits någon verklig inriktning mot att förbättra denna situation. I stället för att öka anslaget till det ekonomiska försvaret, så att det kunde hålla dessa industribranscher under armarna, har man minskat anslagen. Och vi har fått nedläggningar som följd på olika platser i landet. Vi måste, slutligen, få till stånd en samlad och framtidsinriktad energipolitik. Vi måste med det snaraste få kontroll över oljehandeln för att kunna minska vårt stora beroende på det området och, framför allt, till samhället ta in de stora vinster som nu flyter ut ur Sverige genom de stora oljebolagens manipulationer. Är det rimligt att de flesta av de stora oljebolagen inte betalar ett öre i skatt till det svenska samhället? De redovisar inga vinster här, och följaktligen betalar de inte heller någon skatt. Hur länge skall vi finna oss i en sådan bedräglig trafik? Oljebolagen måste nationaliseras, och oljehandeln måste skötas av statliga, kommunala och kooperativa organ. Det kommer vi alla att tjäna på. Också energisektorn i övrigt måste komma under samhällets kontroll. Det är inte rimligt att de stora företagen i Sverige skall få äga och fritt bruka sådana viktiga energiresurser som t.ex. vattenkraften. Vi måste också med det snaraste få i gång produktionen av energi från inhemska förnyelsebara källor, såsom utlovades av alla — jag upprepar: alla — partier och linjer inför folkomröstningen. Vi ser nu hur den av oss påtalade överproduktionen av kärnkraftsel stoppar och fördröjer utbyggnad av viktiga inhemska produktioner som mottryck, kraftvärme och vindkraft. Vi måste ingripa mot slöseriet med energi med lagstiftning och hårda redovisningsbestämmelser, framför allt för de stora förbrukarna. Vi måste genomföra den avveckling av kärnkraften som har utlovats och som fått stöd av en överväldigande majoritet av svenska folket. Det är också en lönsam affär att så snart som möjligt avbryta den pågående utbyggnaden. Där finns miljarder att spara, miljarder som ju alla vet väl behövs på annat håll. Vi har inga förhoppningar att den sittande regeringen skall kunna samla sig till några sådana genomgripande och viktiga beslut. Det är tyst från regeringshåll när det gäller den framtida energipolitiken. Ansvar och planläggning är uppsplittrade begrepp, och ett flertal departement, statsråd och andra sitter och sysslar med var sin lilla bit utan att någon har överblick över helheten. Det är ju bekvämt, för då kan man alltid hänskjuta besvärliga frågor till någon annan. Men det är katastrofalt för vår framtid och för våra möjligheter att bygga upp en ny, bättre och självständig ekonomi. Mycket av den kritik som jag tidigare riktade mot moderater och folkpartister när det gäller energipolitiken kan naturligtvis också riktas mot socialdemokraterna. Också SAP använde sig av oärlig och falsk argumentation om minskad oljeförbrukning, mindre användning av kol och ökad sysselsättning. Man redovisade också överdimensionerade prognoser när det gällde elanvändningen för att rättfärdiga en utbyggnad av kärnkraften. Vi vet nu, vilket vi i vpk påpekade redan under energidebatten — att inga av dessa argument var hållbara. Det är att hoppas att socialdemokraterna ser till att de löften som gavs av linje 2 nu förverkligas. Av partnern i linje 2, folkpartiet, kan vi ju inte vänta oss särskilt mycket i den vägen. Förslagen i den socialdemokratiska motionen och reservationen rörande energipolitiken är steg i rätt riktning utom på en punkt. Tanken på att lösa storstädernas värmeförsörjning genom avtappning av hetvatten från kärnreaktorerna har aldrig varit vare sig ekonomiskt eller energipolitiskt klok, och den är det ännu mindre i dag, om det ligger allvar i löftet att avveckla kärnkraften. Lägg den idén på den hylla där alla andra dåliga idéer förr eller senare har hamnat! Med det, herr talman, ber jag att få yrka bifall till yrkandena i vpk:s motion.

Herr talman! Jag vet inte för vilken gång i ordningen jag står här i talarstolen och pekar på den orimliga situation som råder när det gäller vår virkesförsörjning. Vi vet alla vilken betydelsefull roll skogen och skogsindustrin spelar i vår samhällsekonomi, vad skogsnäringen betyder för att ge oss exportinkomster och därmed motverka de bekymmer vi har för vår handelsbalans och vad den betyder för sysselsättning och regionalpolitik. Försörjningen med skogsråvara är ett långsiktigt problem. Vi är alla medvetna om att vi kommer att möta en råvarusvacka som blir bekymmersam med tanke på våra möjligheter att förse skogsindustrin med råvara. Den här situationen kräver åtgärder för att med bästa möjliga skogsvård tillvarata skogsmarkens produktionsförmåga. Vi vet alla att vi för dagen har en akut brist på skogsråvara, beroende på att vissa skogsägare inte avverkar i rimlig omfattning. Avverkningsmogen skog får stå medan skogsindustrin förlorar möjligheterna att utnyttja rådande högkonjunktur för att bättra på sin ekonomi, åtminstone försvara sin ställning på marknaden och rädda värdefulla sysselsättningstillfällen. Enligt riksskogstaxeringen utgör den slutavverkningsmogna skogen ca 40 22, av det totala virkesförrådet, dvs. drygt en miljard skogskubikmeter. Vissa av dessa skogar är överåriga. Det innebär att de nått en sådan ålder att tillväxten kulminerat. Markens produktionsförmåga utnyttjas dåligt och risken för skador ökar mycket kraftigt när sådan skog inte avverkas. Det innebär en dålig hushållning med skogen och skogsmarken som naturresurs. Alla medger att den här situationen är orimlig. Industriministrar och jordbruksministrar i de borgerliga regeringarna har medgett detta. Företrädare för skogsbrukets intresseorganisationer har bönat och bett sina medlemmar att de skulle besinna sitt ansvar för skogsvården och landets virkesförsörjning. Jag erinrar bara ännu en gång om den artikelserie som tidningen Land under hösten 1978 hade under rubriken Klarar vi skogskrisen. Där uttalade LRF:s ordförande Erik Jonsson att ”vilken regim som än sitter kommer den att vidta åtgärder mot markägarna om inte skogen vårdas rätt och råvaruförsörjningen tryggas”. Och Erik Lund, verkställande dirgktör i Sveriges skogsägareföreningars riksförbund, underströk för sin del ”att ingen regering oavsett politisk färg kan acceptera att skogsägarna sitter och håller i sin råvara och låter industrin stå still. Om vi inte sköter oss den här säsongen och tar fram det virke som behövs för industrin kan vi räkna med att ingrepp från samhället kan vara ganska nära förestående.” Vad har hänt sedan dessa uttalanden gjordes? Staten har gått in med miljardbelopp för att rädda skogsägarföretagen från konkurs. Vi har haft en god konjunktur för skogsindustrin, som skulle ha gjort det möjligt att rekönstruera skogsindustriföretagen under gynnsamma förhållanden. Vär defulla arbetstillfällen skulle ha kunnat tryggas. Positiva samhällsekonomiska effekter skulle ha kunnat uppnås. I stället har denna akuta råvarubrist, beroende av orimligt låg avverkning i den privata sektorn, fortsatt. Jag vill markera att det inte på långt när gäller alla privatskogsägare men tillräckligt många för att skapa en bekymmersam råvarubrist i vissa delar av landet. Tillräckligt många för att en regering med hela landets intresse för ögonen borde ingripa med åtgärder. Men den borgerliga regeringen finner det mera angeläget att hålla de försumliga skogsägarna om ryggen. Enligt skogsstyrelsens prognos kommer avverkningarna i Sverige år 1980 att uppgå till ca 63 miljoner skogskubikmeter, vilket klart understiger de svenska skogarnas samlade årliga tillväxt, som ju beräknas till ca 75 miljoner skogskubikmeter. En lång rad driftinskränkningar inom skogsindustrin har skett, trots att man försökt kompensera sig med en kraftig ökning av virkesimporten. " Vi har från socialdemokratins sida hela tiden krävt åtgärder. Vi har krävt ett handlingsprogram för skogsnäringen för att man skall kunna möta de problem som är förknippade med situationen på längre sikt. Vi har krävt åtgärder för att möta den akuta situationen. Men regeringen skjuter bara problemen framför sig. Vi upprepar nu på nytt vårt krav på en beredskapslagstiftning, som skulle göra det möjligt för regeringen att ingripa mot försumliga skogsägare. Thorbjörn Fälldin tog upp den här frågan och sade att det är omöjligt att på några veckor genomföra en sådan typ av lagstiftning och få någon effekt av den. Men då bortser han från att vi har rest det här kravet sedan länge — och om riksdagen hade bifallit vårt krav hade vi i dag haft denna beredskapslagstiftning. Jag föreställer mig att den i första hand kunde ha haft en preventiv effekt. Den kunde ha varit ett instrument att tillgripa när situationen är orimlig. Vi har hela tiden markerat att vi är väl medvetna om att många skogsägare både vårdar sin skog och avverkar i rimlig omfattning. Vi har hela tiden i våra förslag till åtgärder varit angelägna om att avgränsa samhällsingripandena till att gälla de försumliga skogsägarna. Vi ser beredskapslagstiftningen som en åtgärd som skulle kunna göra det möjligt för regeringen att ingripa i ett akut läge. Men eftersom det inte bara gäller att få fram virke nu utan också att på ett bättre sätt tillvarata markens produktionsförmåga vill vi av skogsvårdsskäl skärpa skogsvårdslagens 6 §. Den paragrafen ger i sin nuvarande utformning skogsvårdsstyrelsen möjligheter att besluta om avverkning, men endast i de fall då beståndets tillväxt på grund av röta eller självgallring är mindre än hälften av vad ett nytt bestånd skulle kunna producera. Vi menar att den här paragrafen uppenbarligen är för svag. Underlåtenheten att avverka dessa lågproducerande skogar är ett samhällsekonomiskt slöseri med en av landets värdefullaste naturresurser. Denna underlåtenhet går stick i stäv” mot skogspolitikens viktigaste mål, att utnyttja skogsmarkens virkesproducerande förmåga så att den ger en hög och värdefull avkastning. Vi menar att en skärpning med en lämplig utformning skulle kunna efterträda beredskapslagen och därigenom mera permanent garantera rimlig avverkning och en skogsvård i linje med skogspolitikens anda och mening. Till detta säger jordbruksutskottets borgerliga majoritet nej i sitt yttrande. Man hänvisar till den sittande virkesförsörjningsutredningen och till den ekonomiska stimulans som regeringen beviljat skogsägarna. Man hoppas att dessa åtgärder skall lösa problemet. De fackliga organisationerna vilkas medlemmar direkt berörs av situationen i skogen, Skogsarbetareförbundet, Pappersindustriarbetareförbundet, Träindustriarbetareförbundet och Industritjänstemannaförbundet, som hela tiden stött våra krav på samhällsåtgärder, gjorde den 30 april 1980 en framställning till regeringen, där man krävde tilläggsdirektiv till virkesförsörjningsutredningen med sikte på snabbt verkande åtgärder. Man redovisar att de fackliga organisationernas representanter i utredningen har krävt att utredningen omedelbart skulle ta itu med de kortsiktiga virkesförsörjningsproblemen. Man säger att det nu står klart att detta inte kommer att ske. Utredningen kommer endast att arbeta med långsiktiga avverkningsfrågor — därav kraven på tilläggsdirektiv. Man konstaterar att regeringen kommit med förslag till ändringar i skogskontosystemet samt överenskommit med RLF om kampanjer för att, som man säger, stimulera avverkningar. Med hänsyn till den uteblivna effekten av tidigare försök från regeringens sida till liknande stimulansåtgärder anser de fackliga förbunden dessa åtgärder vara otillräckliga, sannolikt också verkningslösa. Denna framställning från löntagarnas organisationer, motiverad av en stark oro för sysselsättningen, har hittills nonchalerats från regeringens sida. Vi socialdemokrater delar de fackliga organisationernas bedömning. Det finns en kategori skogsägare som inte behöver avverka för att klara sin försörjning. För dessa skogsägare blir inte regeringens löften om ännu gynnsammare villkor för ägareintressena stimulans till avverkning nu utan en stimulans till att ytterligare uppskjuta denna avverkning i avvaktan på ännu bättre förmåner. Vad de virkespriser som man på det här sättet kan tilltvinga sig kan komma att innebära för prisnivån i övrigt i samhället, för exempelvis våra boendekostnader och för skogsindustrins möjligheter att hålla i gång produktionen ägnar den här regeringen uppenbarligen inte en tanke. När vi socialdemokrater säger att man måste kunna ålägga försumliga skogsägare att ta sitt ansvar svarar regeringen och regeringens talesmän att man inte vill tillgripa tvång. Min fråga blir då: Anser inte de borgerliga partierna att den som äger den viktiga resurs som skogen utgör skall vara tvungen att sköta den och ta sitt ansvar för vår virkesförsörjning?

Herr talman! En administrativ reglering — en tvångslagstiftning rörande skogsavverkning — som Svante Lundkvist här har pläderat för innebär enorma svårigheter ur både praktisk och principiell synpunkt. Det socialde mokratiska förslaget har på denna punkt ringa eller ingen förankring i den praktiska verkligheten. Dessutom anser sakkunskapen inom skogsnäringen att alla tecken tyder på att avverkningarna kommer att öka i höst. Jag kan gärna instämma i mycket av det Svante Lundkvist säger, så länge han håller sig till förväntningar och ambitioner för den svenska skogsnäringen. Han citerar också vad direktör Lundh mycket bra har sagt. Men han undviker nogsamt att citera vad direktör Lundh vidare säger i den artikel som helt nyligen publicerades i tidningen Land. Direktör Lundh ger där klart uttryck för att all sakkunskap förväntar sig en kraftig avverkning i höst. fr.o.m. nyåret gäller en rad nya regler för skogsbeskattningen. Skogsexpertisen är också ense om att vad som nu behövs inte är en tvångslag utan ökad information om ekonomi och beskattning för att stimulera till en ökad aktivitet i skogen. Ett system med avverkningstvång tillämpades i Sverige under andra världskriget för att tillgodose behovet av brännved. Erfarenheterna från den tiden visar att ett sådant system ställer mycket stora krav på administrativa resurser. Över huvud taget ger förslaget om tvångsavverkning anledning till starka betänkligheter från juridisk, praktisk och principiell synpunkt. En tvångsavverkningslag måste innebära att staten gentemot det enskilda skogsbruket tar på sig ansvaret för avverkningen och tillser att det finns tillräcklig avverkningskapacitet. Man måste också ansvara för prissättningen på virket, för planeringen av kvantitet och sammansättning samt för avsättningen. För att garantera avsättningen måste bindande kontrakt upprättas med berörda industrier lång tid före avverkningen. Ett system för rättvis prissättning och fördelning av leveranserna till företagen måste åstadkommas. Detta kräver planeringsoch andra insatser från de skogliga myndigheterna i aldrig tidigare skådad omfattning. Speciella problem från rättssäkerhetssynpunkt och praktisk synpunkt anmäler sig också, i synnerhet när det gäller verkställigheten av de beslut som skulle fattas med stöd av en tvångslag. Om man studerar den nya skogsvårdslagen finner man att tillsynsmyndigheten fått möjlighet att meddela t.ex. vitesföreläggande för att framtvinga verkställighet av en viss skogsvårdsåtgärd. Underlåter någon att efterkomma sådant föreläggande får tillsynsmyndigheten förordna att åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad. : Om man väljer motsvarande system i en tänkt tvångsavverkningslag, så får det till följd att t.ex. skogsvårdsstyrelsen kan förelägga en viss skogsägare att vid vite av låt oss säga 5 000 kr. avverka en viss mängd skog. Rättssäkerheten kräver självfallet att ett sådant beslut föregås av noggranna mätningar och undersökningar på den berörda fastigheten för närmare kontroll av var och i vilken omfattning det finns skog som är avverkningsmogen. Det är lätt att inse vad ett sådant förfaringssätt skulle innebära för myndigheternas redan hårt ansträngda personalresurser. Rättssäkerheten kräver också att skogsägaren får möjlighet att överklaga ett vitesföreläggande hos högre instans. Här torde skogsstyrelsen ligga närmast till hands. I sista hand blir det regeringen som avgör ärendet, om man väljer samma instansordning som i skogsvårdslagen. Självfallet måste dessa myndigheter genom besök på platsen eller på annat lämpligt sätt skaffa sig beslutsunderlag i tillräcklig omfattning. Låt oss anta att en skogsägare inte efterkommer ett vitesföreläggande om avverkning och man efter mönster från skogsvårdslagen vill ha möjlighet att genomföra avverkningen på den försumliges bekostnad. Skall då skogsvårdsstyrelsen skicka ut sina anställda för att avverka i skogen? Eller har man möjligen tänkt sig att kronofogden skall få ansvaret för verkställigheten? Jag behöver inte fullfölja tankegången ytterligare för att alla skall förstå vilka oöverskådliga praktiska och juridiska problem som här inställer sig. Summan av det socialdemokratiska förslaget är mycket skrik och litet ull, som han sade som klippte grisen, vilket f. ö. är något av helhetsintrycket av denna urtima riksdag. Jag vill beträffande skogsindustrins virkesförsörjning i likhet med jordbruksutskottet hemställa att riksdagen avslår motionen U:3 yrkandena 7 och 8.

Herr talman! Som jag redovisat många gånger förr i kammaren hade vi, när vi släppte regeringsansvaret, ett program på gång för skogsnäringen. Vi arbetade för att samhället med andra åtgärder än den typ vi nu anser oss vara tvungna att tillgripa skulle kunna lösa de problem som vi vet kommer att uppstå och som vi redan i dag känner av. Vi kommer att befinna oss i en situation där vi kontinuerligt har en underförsörjning av råvara med hänsyn tagen till den kapacitet vår skogsindustri har. Om vi hade fått obligatoriska skogsbruksplaner, som vi har begärt, om vi fått en insats från regeringens sida för att åstadkomma långsiktigare virkesavtal, om vi hade fått hela raden av övriga åtgärder vi föreslagit, skulle vi i dag haft en annan situation och inte behövt förlita oss på den typ av åtgärder vi nu tvingas förorda, alltså beredskapslagstiftning. Men ni har hela tiden sagt nej. Ni har inte beaktat den situation vi kommer att befinna oss i på skogsnäringens område och som vi i dag har en så besvärande känning av. Einar Larsson gjorde sig mödan att med alla medel försöka förklara hur besvärligt det skulle vara om man skulle tillgripa en beredskapslagstiftning. Men han hade icke ett ord till svar på min fråga: Anser borgerligheten att en skogsägare skall vara tvungen att sköta sin skog? Han hade icke ett ord till förklaring hur man skall gå till väga i en sådan situation som vi har nu. Vi upplever de negativa konsekvenserna, för hela samhället och för många löntagare som är beroende av skogsindustrin, av att vi har att göra med ett antal försumliga skogsägare. Menar Einar Larsson att det är deras privata ekonomiska intresse vi i första hand skall ta hänsyn till när vi diskuterar skogspolitik och icke samhällsintresset av en riktig skogsvård, i vilken jag inkluderar skyldigheten att avverka avverkningsmogen skog. Varför, Einar Larsson, säger man nej även till en skärpning av skogsvårdslagen, som skulle göra det möjligt för oss att på sikt få en bättre och hanterligare ordning än den beredskapslag vi ser oss tvingade att tillgripa i det här akuta läget? Varför säger ni nej även till den?

Herr talman! Svante Lundkvist frågar om jordbruksutskottets majoritet anser att det föreligger skyldighet för en skogsägare att sköta sin skog. Svaret på den frågan är: Ja, den skyldigheten anser vi föreligga. Det är också anledningen till att vi på ett mycket omfattande sätt har trätt i författning om införandet av och sedan fattat beslut om en ny skogsvårdslag. I den lagen finns en lång rad nya bestämmelser som alla tecken tyder på och all sakkunskap är enig om kommer att leda till sådana förbättringar som både Svante Lundkvist och jag hoppas på. Jag vill än en gång säga att man nog kan ha anledning förvänta sig att skogsvårdslagen, när den träder i kraft'”i full utsträckning, får den effekten. Vi har ju fått det beskedet av direktör Lundh och andra auktoriteter som också Svante Lundkvist åberopar. Jag vill erinra om att den form av tvångslag som man nu föreslår i den socialdemokratiska motionen var det socialdemokratiska partiet inte ens i regeringsställning berett att tillgripa helt enkelt av den anledningen att en sådan tvångslag på intet sätt skulle ge den stora effekt och den stora förändring som Svante Lundkvist och hans medmotionärer hoppas på. En sådan lag skulle få en mycket marginell effekt till priset av mycket omfattande byråkrati och skulle innehålla åtgärder som är tveksamma från rättssäkerhetssynpunkt och från principiell synpunkt.

Herr talman! Sådant här tal har vi ju hört under alla de år som vi har varit i opposition och uttalat vår oro för var vi skulle hamna i fråga om skogsnäringen. Det finns tendenser, har man sagt, som tyder på att vi kan emotse en bättre situation. Och så har man sagt att en åtgärd som man kan tänka sig är att med ekonomiska förmåner stimulera till en bättre avverkning.

Jag menar att vi inte får försätta samhället i den situationen att den typen av skogsägare som jag nu talar om skall kunna tilltvinga sig förmåner som blir till förfång för den fortsatta utvecklingen.

Vi kommer att få uppleva en fortlöpande upprepning av dessa bekymmer för svensk skogsnäring, och det har vi inte råd till. Einar Larsson gav ingen förklaring till varför han inte vill vara med om att skärpa 6 § i skogsvårdslagen. All den sakkunskap som jag har talat med har sagt mig att den paragrafen är för svag för att kunna användas i syftet att få avverkning till stånd. Den är för svag, därför att den icke ställer de kriterier på behovet av avverkning som skulle vara nödvändiga för att den skulle bli ett verkligt instrument i detta sammanhang. Einar Larsson måste väl ändå medge att om man inte avverkar överårig skog, så medverkar man den vägen till att tära på våra produktionsresurser, eftersom vi då inte i tid får till stånd nyplantering och den tillväxt av skogen som vi även långsiktigt är beroende av.

Herr talman! Jo, Svante Lundkvist, det är helt korrekt. Jag har redan tidigare sagt att jag i långa stycken inte har någonting att invända mot de ambitioner och förväntningar som Svante Lundkvist talar för. Det gäller även det självklara kravet på en god skogsvård. När det gäller en tvångslagstiftning har jag i mitt första anförande försökt att tydligt förklara varför vi inte kan ha en sådan, och jag hänvisar till det anförandet. Jag vet inte vilken expertis Svante Lundkvist åberopar när han säger sig ha fått stöd för en tvångslagstiftning. Jag kan bara hänvisa till den grupp som fått samhällets förtroende att sätta sig ned och fundera på detta. Efter två års arbete och många försök har den gruppen, ledd av skogsstyrelsens generaldirektör, inte kunnat finna någon väg som är möjlig att beträda för att åstadkomma den formen av tvångslagstiftning, inte minst mot bakgrund av att det på intet sätt skulle hjälpa oss fram till den fina målsättning varom vi är eniga. Det är endast i marginella fall man skulle kunna tvinga fram en avverkning, till utomordentligt stora kostnader när det gäller byråkrati och personalresurser, som skulle sättas in i ett föga meningsfullt arbete, balanserande på kanten av rättstryggheten och andra juridiska principer.

Herr talman! I finansutskottets betänkande finns en socialdemokratisk reservation som utmynnar i ett krav på att regeringen snarast förelägger riksdagen ett förslag till beredskapslagstiftning på skogsområdet för att därigenom trygga skogsindustrins virkesförsörjning. Från vpk anser vi att reservationen har en kortsiktig syn på hur råvarusituationen för skogsindustrin skall förbättras. Vi ser en sådan beredskapslag som en tillfällig åtgärd, en åtgärd för att lösa ett akut problem, och kommer därför att stödja kravet på ett förslag från regeringen i den riktningen. Men det måste också slås fast att skall den framtida råvaruförsörjningen säkras, måste andra åtgärder till. Inte minst då det gäller att öka exportinkomsterna från skogsindustrin, är andra åtgärder nödvändiga. Det räcker inte enbart att öka virkestillgången. Helt kort skall jag beröra några brister som måste avhjälpas för att en förbättring av den rådande situationen skall kunna ske. I den motion som ligger till grund för reservationen slås fast att skogsindustrin är en av våra mest betydelsefulla industribranscher. Det är en gammal sanning, som upprepats vid otaliga tillfällen. Man skulle också kunna tillägga att denna bransch är beroende av vår förnyelsebara råvarutillgång skogen och i mycket hög grad av hur denna sköts. Vår skogsvårdslag är knappt ett år gammal. Skogsvårdsstyrelserna fick en mängd nya uppgifter. Röjningsplikt infördes. Vidare utökades deras tillsyn att även omfatta statens och kyrkans skogar. Detta borde rimligen ha resulterat i ökade resurser till skogsvårdsstyrelserna, men så blev inte fallet. De fick ett minskat anslag, vilket måste få till följd att tillsynen skärs ner. Det finns ju redan i gällande skogsvårdslag stöd för åtgärder mot försumliga skogsägare, men till detta erfordras att nödvändiga resurser ställs till förfogande. Skall vi för att klara en akut situation skärpa lagen ännu mera och införa ett direkt tvång till avverkning, måste ju detta innebära ännu större uppgifter för tillsynsmyndigheten; det är rimligt att anta. Vi är väl överens om att det är de försumliga skogsägarna som skall tvingas att avverka. Då måste agnarna skiljas från kornen, och den uppgiften måste naturligen skötas av den tillsynsmyndighet vi redan har. Med tanke på detta framstår socialdemokraternas agerande vid voieringen om anslaget till skogsvårdsstyrelserna som obegripligt. Där gjorde man gemensam sak med de borgerliga partierna och röstade ner vårt mycket blygsamma förslag om en höjning med tio miljoner. Menar man allvar med att skärpa lagstiftningen och införa en beredskapslag för att få bukt med de försumliga skogsägarna, då måste även tillsynsmyndigheten få de resurser som behövs. Att vi i dag har stora brister när det gäller skogsvården verkar vi vara eniga om. Tyvärr kan jag konstatera att samma enighet inte råder när det gäller de åtgärder som måste till för att säkerställa den framtida råvaruförsörjningen. Reservationen tar upp de problem som dagens skogsindustri har, där bristen på råvara är en del. Detta sätter självklart sina spår i vårt lands exportinkomster, vilket också påpekas. Helt självklart måste virkestillgången utnyttjas på det bästa sättet, och däri ingår att en jämn avverkning sker, och att den baseras på den befintliga tillväxten samt att överårig skog ersätts med ny. Men enligt vår mening måste vi gå längre och ha högre ambitioner. Jag vill åter påminna om den utredning som skogshögskolan har gjort, där man påvisar att virkesproduktionen med en bra skogsvård kan ökas med 20 2, vilket gör ca 15 miljoner skogskubikmeter. Det bör poängteras att detta är möjligt utan vare sig kemikalier eller gödsling. Särskilt med tanke på den kommande s.k. virkessvackan är det illavarslande att tiden går utan att radikala åtgärder sätts in. Men det fordras också andra åtgärder för att öka våra exportinkomster från skogsindustrin. Den finska modellen med en beskattning av tillväxten måste allvarligt diskuteras. Det krävs en ökad förädling. Att öka avverkningen för att exportera halvfabrikat och råvaror är en dålig politik. Vi kan öka både exportinkomsterna och sysselsättningen om en ökad förädling sker. Vad som i dag sker är att de små bruken, som har stora möjligheter till en ökad förädling, läggs ner eller hotas av nedläggning. I en areell näring som skogsbruket är, så måste strävan vara att öka förädlingen — vi har inte råd med att exportera råvaror och halvfabrikat. Vid virkesbrist stiger priserna, vilket gör att skogsägare med väl belägna skogar gör stora vinster, samtidigt som de skogsägare som har skogarna långt från industrierna fortfarande har svårt att få debet och kredit att gå ihop. Framför allt i Norrlands inland behövs det åtgärder för att skogar som är kostnadskrävande skall kunna avverkas. Någon form av stöd som icke har till följd att virket lämnar regionen måste till. I Norrlands inland finns många små sågverk som kan utvecklas. I dag hotas många av dem av nedläggning på grund av virkesbrist. Det måste bli en angelägen uppgift att säkerställa tillgången på råvara för dem. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag säga att tillsynsmyndigheten på det skogliga området måste få större resurser. Det är en förutsättning för en skärpt lagstiftning och för att den redan gällande lagstiftningen skall kunna vara till någon hjälp. Åtgärder måste till för att en ökad förädling inom landet skallske. När virkestaket är nått, så är denna åtgärd den viktigaste för att dels öka sysselsättningen, dels öka våra exportinkomster. Jag förutsätter att reservanterna är på det klara med detta, trots att det i något fall betyder en omvärdering av tidigare ställningstagande från deras sida. Det behövs ett helt batteri av åtgärder för att lösa de problem som vår viktigaste basnäring brottas med. Det måste till åtgärder på både kort och lång sikt. Vårt parti kommer att göra allt för att dessa åtgärder skall sättas in. Att tro på ett gensvar från den borgerliga regeringen eller riksdagsmajoriteten är väl att ställa förhoppningarna för högt. Men eniga tag från oppositionen i de här frågorna är ändå det första steget på den väg vi måste gå för att få till stånd en ändring.

Herr talman! Jag avser att i ett kort anförande beröra den del av den socialdemokratiska partimotionen som behandlar skogsindustrins råvaruförsörjning. I motionen upprepas ett tidigare framfört krav på s.k. beredskapslagstiftning som ett medel att åstadkomma jämnare virkesförsörjning. Jordbruksutskottet har som bekant redan tidigare behandlat sakfrågan, och härav följer att utskottet i sitt yttrande nu har begränsat sig till att erinra om vad utskottet tidigare anfört. Då frågan nu likväl framförts ger det mig anledning att erinra om de negativa konsekvenser som ju onekligen uppstår, om det socialdemokratiska förslaget skulle förverkligas. Jag går därför, herr talman, över till en kort granskning av de argument som i ett inledande stycke av motionen framförts för att återigen aktualisera beredskapslagstiftningen. Man konstaterar att behandlingen av skogsnäringens problem klart visar skillnaderna mellan de borgerliga partiernas och socialdemokraternas grundsyn. Jag vill understryka att jag helt delar den meningen. Det är ett anmärkningsvärt sätt att närma sig problemet som socialdemokraterna använder sig av, då de i en portalmening med deras sätt att formulera det hela direkt avskriver möjligheten att få förståelse för sina synpunkter från de samverkande regeringspartierna. Således konstaterar socialdemokraterna att den borgerliga politiken tar sikte på att begränsa den ekonomiska aktiviteten. De säger förklarande att den borgerliga politiken leder till ökad arbetslöshet och industriell nedrustning, medan den socialdemokratiska politiken å andra sidan tar sikte på att till fullo utnyttja våra produktiva resurser, såväl arbetskraft som realkapital. Efter den salvan är det svårt, Svante Lundkvist, att tänka sig att vi skulle kunna få en meningsfull diskussion om vad vi tillsammans skulle kunna åstadkomma för att förbättra den virkesförsörjning som trots allt aldrig är bättre än att den kan förbättras ytterligare. Följaktligen vill jag, herr talman, formulera olikheterna i meningsuppfattningen på ett helt annorlunda sätt än socialdemokraterna. Vi anser att den förbättring i råvaruleveransen som på sina håll troligen behövs enbart skall ske genom stimulans till skogsägarna, till skillnad från socialdemokraternas förslag om tvångsåtgärder från samhällets sida. Vi har nämligen den uppfattningen att det bland ett så stort antal enskilda skogsbrukare som det här är fråga om är ganska naturligt att skillnaden mellan den bästes och den sämstes skogsvård rimligen blir förhållandevis stor — ett förhållande som vi inte nödvändigtvis tycker är bra men som vi ändå anser i någon mån måste rymmas inom det enskilda markägandets ram. Att intresset för skogsnäringen i dess statsfinansiella sammanhang just nu är fullt berättigat är inte satt i fråga. Uppemot en femtedel av landets exportprodukter härleder från skogsnäringen, och följaktligen är det av stor vikt att denna svenska resurs används på ett ansvarsmedvetet sätt. I ett kortare perspektiv riktar socialdemokraterna således sina förväntningar till den s.k. beredskapslagen. Denna skulle — såvitt jag förstår — ge den skogsvårdande myndigheten möjlighet att anbefalla tvångsavverkning hos en markägare med för högt bestånd avverkningsmogen skog. En sådan tvångsvis avverkning hos en markägare skulle då företas utan att man i övrigt analyserar orsakerna till varför ett mera kontinuerligt virkesuttag på fastigheten inte ägt rum. Det är att märka att flera orsaker kan ha medverkat till att en sådan situation har uppstått. Härutöver vill jag föra i minnet att det huvudsakligen torde vara på de enskilda ägarnas marker som den skogsresurs vi nu talar om står att finna. Det ger oss då anledning erinra om den relativa överavverkning som torde ha skett under senare år på såväl domänverkets som bolagsskogsbrukens marker. För den samlade svenska skogsnäringen innebär detta att det är det enskilda skogsbruket som i dag i hög grad står för de virkesreserver vi behöver för att jämna ut den virkessvacka som i det längre perspektivet är förutsedd i vårt land.

För den som litet väl okritiskt anslutit sig till den socialdemokratiska tanken på jämn virkesförsörjning som en åtgärd av enbart positivt värde vill jag fästa uppmärksamheten på att den i varje fall inte har positivt värde för den förhandling om virkespriser som årligen förs mellan skogsbruket och förädlingsindustrin. En tvångsavverkning enligt socialdemokratisk modell — om man nu vill tillerkänna den några förtjänster — ger visserligen en jämn virkesförsörjning, vilket från industriell synpunkt och sysselsättningssynpunkt torde ha vissa fördelar. Därutöver medför emellertid förslaget att den jämna virkesförsörjningen rimligen inte hjälper skogsägaren vid prisförhandlingar med industrin. Virkestillgången är ju enligt ert förslag tryggad lagstiftningsvägen. Kan det, Svante Lundkvist, vara någonting eftersträvansvärt? Jag vill bestämt påstå att den typen av tvångsåtgärder inte ryms inom vårt marknadsekonomiska system. Det är i stället, herr talman, ett steg på väg mot någon typ av planekonomi, som socialdemokraterna säkerligen har större förståelse för än moderaterna. Det som är än värre är att ett alltid jämnt uttag måste få den effekten att vi också vid export av våra trävaruprodukter har förlorat de bästa förutsättningarna för ett bra produktpris. De köparnationer som vet att Sverige har ett absolut jämnt utbud av produkter från den svenska skogen behöver rimligen inte anstränga sig för att få vårt virke. Vår självskapade situation måste ju då med nödvändighet alltid innebära att vi på marknaden håller en jämn nivå och själva pressar marknaden. Med andra ord: Vi har också på internationell nivå gått ifrån det marknadsekonomiska system som alltjämt råder där. Kort uttryckt utmynnar det socialdemokratiska förslaget på virkesförsäljningens område i att vi åsidosätter tillgång och efterfrågan som prisstimulerande medel såväl i umgänget mellan den svenska skogsägaren och svensk träförädling som mellan denna part och den internationella virkesmarknaden. Det kan verkligen ifrågasättas, om det socialdemokratiska förslaget är ägnat att skapa ökad trygghet och ökad sysselsättning inom svensk skogsnäring. Mot denna bakgrund, herr talman, anser sig jordbruksutskottet ha goda skäl att nu, liksom tidigare, avvisa de socialdemokratiska tankegångarna om tvångsavverkning i svenskt skogsbruk. Därmed har vi inte sagt att man inte bör försöka komma till rätta med den underavverkning som troligen — om än i mindre omfattning — ändå finns hos enskilda jordbrukare. Detta är ju dessutom helt i den nya skogsvårdslagens anda. Herr talman! Jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan. Innan jag slutar vill jag kommentera ett par av Svante Lundkvists synpunkter. Jag skall också försöka besvara hans fråga, om vi är beredda att tvinga någon att sköta sin skog. Vi menar inte att någon skall tvingas att sköta sin skog utan anser att den nya skogsvårdslagen skall tillämpas. Ingen kan rimligen veta att den nya skogsvårdslagen inte är väl lämpad för sin uppgift. Det vet inte heller Svante Lundkvist. Det är en ny lag och vi tror på den. Såvitt jag minns rätt trodde också ni på den för några få månader sedan. Det finns ingen anledning att göra en stor affär av det hela och misstro skogsvårdslagen, inte heller att tillskapa en annan lag och vidta andra åtgärder. Men jag vill gärna säga att det vore värdefullt, om ni socialdemokrater i konsekvensens namn inte skapade nya problem för skogsbruket. Vi har under 1970-talet fått ett DDT-förbud och på senare tid ett förbud som begränsar möjligheterna till kemisk lövslybekämpning. Svenskt skogsbruk måste ändå lida av att man, precis som ni gör, skapar svårigheter för skogsbruket att fungera effektivt. Dessutom vill ni ju tillgripa tvångsavverkning. Detta är kort uttryckt socialistisk politik — socialdemokratisk om ni så vill. Jag vill också, herr talman, tillåta mig en replik med anledning av replikskiftet mellan Svante Lundkvist och utskottets ordförande Einar Larsson. Jag tyckte att Svante Lundkvist var patetisk i överkant när uttrycket föll så här: När vi släppte regeringsansvaret hade vi på gång åtgärder si och så. Jag vill erinra Svante Lundkvist om att ni ingalunda ”släppte” regeringsansvaret. Men svenska folket gjorde i allmänna val ett annat val än i er riktning och tog ifrån er tegeringsansvaret, och då bröts ert ansvar för det här. Det tycker jag inte borde ha medfört att ni in absurdum opponerar mot det mesta som vi gör —det finns förnuftiga förslag som kommer också från den här regeringen. Om nu samhällsansvaret vore det som vägde tyngst för er, skulle det ju finnas rika anledningar att ställa upp och hjälpa till i krångliga situationer, i stället för att driva oppositionspolitiken in absurdum.

Herr talman! Arne Andersson i Ljung var angelägen om att markera de skillnader i grundsyn som finns mellan socialdemokratin och majoriteten. Han ville väl helst i det sammanhanget räkna in hela borgerligheten. Jag skall gärna säga att han har lyckats utomordentligt väl i sitt uppsåt. Av hans inlägg har jag fått klart för mig att han inte som vi ser frågan om hushållningen med vår skogsråvara som en angelägenhet för hela folket utan som en angelägenhet uteslutande för skogsägarna. Vi däremot ser hushållningen med skogsråvaran som en angelägenhet för hela svenska folket. Vi tycker att det tillhör ägaransvaret både att inse nödvändigheten av en god skogsvård och att bidra till vår virkesförsörjning. Arne Andersson medger att det finns skogsägare som missköter sin uppgift men menar att de, därför att de missköter sin uppgift, bör uppmuntras med stimulansåtgärder. Det är en mycket ovanlig inställning. Han säger att det förmodligen på sina ställen förekommer en underavverkning av skogen, som man måste ha under observans, men att det då beror på att man vill spara skog för kommande tider. Han anser att man gör en god insats för den svenska skogsnäringen om man sparar avverkningsmogen och överårig skog, detta i ett läge när vi skulle behöva den avverkningsmogna och överåriga skogen för att rädda vår skogsindustri. Det är också ett märkligt resonemang. Men han tycker det är bra därför att domänverket på en del ställen gjort sig skyldig till viss överavverkning. Ja, det har blivit så att domänverket på grund av att man inom den privata sektorn inte fullt ut har tagit sitt ansvar för virkesförsörjningen har fått träda till och överavverka. Det kommer att medverka till att i framtiden ytterligare skärpa svårigheterna att få en bra struktur på skogen och få god balans mellan tillgång och efterfrågan på virket. Det är en mycket märklig form av hushållning med skogsråvaran som Arne Andersson här har gjort sig till talesman för.

Herr talman! Jag ber de fåtaliga kammarledamöterna erinra sig att jag för en stund sedan prisade den nya skogsvårdslagen och gav uttryck för förväntningar beträffande den. Då ger det sig alldeles självt att Svante Lundkvist, när han replikerar mig, egentligen gör sig skyldig till det helt sagolika att han går i polemik mot den skogsvårdslag som han själv var med om att behandla och fatta beslut om här i kammaren för ett par månader sedan. Det är något av det djärvaste som vi har lyssnat till här i dag, även om överorden sannerligen inte har varit fåtaliga. Men att polemisera mot den skogsvårdslag som jag oförbehållsamt anslöt mig till och ställde förväntningar på är modigt. Samtidigt svarade jag på Svante Lundkvists fråga huruvida vi var beredda att se allvarligt på de skogsägare som inte sköter sin skog. Jag sade att det gör vi. Men även om vi bekänner oss oförbehållsamt till ett fritt ägande av skog, tycker jag nog ändå, eftersom en kvarts miljon människor — eller vad det nu kan vara — äger skog och driver skogsbruk, att det inom vissa ramar, som jag också antydde, är fullt rimligt med ett visst avstånd mellan den som är duktigast på att sköta skog och den som är mest slarvig. Det måste bli en viss spänning, Svante Lundkvist. Se realistiskt på detta! Vi ansluter oss till ett fritt ägarsystem. Det måste med nödvändighet innebära att någon är en slarver även när det gäller att sköta skog. Jag sträckte mig till att säga att vi inte försvarar detta. Vi skall emellertid sträva efter att komma till rätta med detta problem, och då skall vi använda alla medel utom tvångsavverkning. Jag skall ge ett erkännande till Einar Larsson för det anförande som han höll och vari han pekade på de byråkratiska och administrativa svårigheterna härvidlag. Den debatt som vi för, Svante Lundkvist. för vi om ekonomin i det kortare perspektivet. Då är det ett mycket märkligt förslag, om den lag som ni tänker införa inte har någon effekt i det kortare perspektivet. De mer djärva bedömarna menar att vi möjligen på ett eller annat år kan få detta instrument att fungera men inte tidigare. Förslaget har med andra ord ingenting att göra i det kortare perspektivet, och då är det inte lönt att säga som Svante Lundkvist sade för en stund sedan, nämligen att vi kunde ha antagit ert förslag förra gången ni förde fram det. Det hjälper inte i detta läge. Vi accepterar inte detta förslag, vilket svenska folket också sade redan 1976, då de tackade för hjälpen och gav andra människor möjlighet att ta regeringsansvaret.

Herr talman! Arne Andersson i Ljung sade att man ser allvarligt på de skogsägare som inte sköter sin uppgift såsom skogsägare och att man är beredd att tillgripa alla medel för att förmå dem att sköta sin skog. Men det enda medel som han i sitt inledningsanförande redovisade att han ville begagna — det underströk han med styrka — är ekonomiska stimulanser. De skogsägare som inte sköter sin skog skall alltså ha hjälp och stöd genom ekonomiska stimulanser för att bättra sig. Det är en mycket märklig slutsats som Arne Andersson drar av hur det bör gå till i detta sammanhang. Jag har inte upplevt att vi på något annat område resonerar på detta sätt. Vidare sade Arne Andersson att man har såsom grundföreställning att mani första hand måste slå vakt om den privata äganderätten. Den får inte på något sätt begränsas av några ingrepp från samhället som skulle kunna kallas tvingande. Jag har förstått det så, när man från de borgerliga partiernas sida talar till förmån för den privata äganderätten, att motivet är att privat ägande ger bättre möjligheter att åstadkomma ett bra resultat i vår produktion än andra ägandeformer. Ett sådant motiv kan jag respektera, men Arne Andersson talar för privat äganderätt som ett självändamål, oberoende av vilket resultat man uppnår. T.o.m. om skogsägare missköter sig skall man värja den privata äganderätten mot varje form av tvång, menar Arne Andersson. Ja, han går ännu längre. Han säger: Man skall stimulera med ekonomiska insatser den som missköter sig, därför att man skall slå vakt om den privata äganderätten. Vi har aldrig trott att det skulle gå att klara en förnuftig hushållning med skogsråvara enbart med skogsvårdslagens hjälp. Eftersom det råder bristande balans mellan tillgång och efterfrågan måste vi också tillgripa andra åtgärder -— jag har redovisat dem tidigare. Men där har de borgerliga sagt nej. och vi är på väg — sanna mina ord — om det här får fortsätta, in i en fullständigt ohållbar situation på skogsnäringens område som är av så stor betydelse för vår folkförsörjning.

Herr talman! Jag hävdade i mitt förra inlägg att Svante Lundkvist dristade sig till att gå i polemik inte bara med mig, för det var inte särskilt dristigt, utan också mot den skogsvårdslag som vi antog för mindre än ett år sedan. Nu hävdar jag att han är dristig nog att gå i polemik mot ett inlägg som jag gjorde för en stund sedan och som är fört till protokollet. Det står alldeles oföränderligt där, och det är omöjligt att hävda att jag har dragit någon lans för försumliga skogsägare. Tvärtom har jag sagt att jag fäster den allra största tillförsikt till den skogsvårdslag som vi antagit. Därmed har jag inte försvarat några slarvrar. Däremot har jag sagt att är vi så många som ägnar oss åt en näring, så är det en självklarhet att spännvidden mellan den bäste och den sämste trots allt finns där, och det kan man inte ändra. Efter Svante Lundkvists senaste inlägg vill jag faktiskt ställa frågan: Är det rent av så att Svante Lundkvist är beredd attifrågasätta den enskilda äganderätten därför att han inte just när han själv önskar det kan få fram den sista virkespinnen? Svante Lundkvist har skickligt nog undvikit att över huvud taget beröra de funderingar jag hade huruvida ett absolut jämnt skogsuttag gör det möjligt att föra prisförhandlingar i vanlig ordning. Jag försökte också peka på att det inte bara kan gälla förhandlingar mellan svenska skogsbrukare och den svenska förädlingsindustrin utan också mellan svensk förädlingsindustri och en exportmarknad. Hur skall vi hävda oss om omvärlden vet att vi varje år kommer med ett nära nog konstant virkesuttag? Jag skulle sätta utomordentligt stort värde på om Svante Lundkvist ville kommentera dessa synpunkter. Även om Svante Lundkvist skulle komma till regeringsmakten och förverkliga socialistisk politik i detta land så har jag inte den minsta tilltro till att han kan förändra vår omvärld så att marknadsekonomin där sätts ur kraft. Med andra ord: SIå inte huvudet i väggen med orimliga ståndpunkter! Orimliga ståndpunkter är i detta fall ingenting annat än socialdemokratisk politik. Vi står inte för den. Vi tror att jordbruksutskottet har gjort en riktig bedömning av ert förslag till tvångslagstiftning. Det skall avvisas vid varje tillfälle det dyker upp. Så också nu.

Herr talman! ”Social nedrustning” är ett uttryck som vi alltid får höra från talarstolarna när socialdemokraterna diskuterar. Olof Palme använde uttrycket i morgonens debatt här. Men det är rätt intressant att lyssna på de här formuleringarna, för när man diskuterar de sociala frågorna mäter man den sociala välfärden i ekonomiska termer. Det är ändock så att välfärden är något mycket mer än enbart materiell standard. Glädjande nog är det så att fler och fler människor har kommit till insikt om detta. Inte ens om man mäter välfärden enbart i ekonomiska mått kan socialdemokraterna hävda att det har skett en social nedrustning. I diskussionen om 1980-talets och framtidens samhälle måste vi ha litet mera perspektiv än enbart diskussionen om momshöjning. Att komma till rätta med den ekonomiska situationen är ju en fråga som vi har att syssla med under lång tid på 1980-talet. Problem som har grundlagts under en lång följd av år löser vi inte så enkelt, och vi löser dem inte enbart genom renodlat skattetänkande. Det är i stället en fråga om hur vi under 1980-talet skall ta till vara både de materiella och de mänskliga resurserna. Det är bara att konstatera att vi i dag får se många följder av den politik som fördes för 15-20 år sedan. 1960-talets politik skördar i dag offer i människor som inte klarat omställningen. En stor del av de stora vårdproblem som vi har på grund av alkoholoch narkotikamissbruk och som i dag tynger vårdsektorn kan vi i betydande utsträckning härleda från en felaktig samhällsplanering. Om vi tittar på något av vad som skett under en femårsperiod kan vi konstatera att för barnomsorgen har samhällets kostnader totalt ökat med 144 20. Barnbidraget har på fem år ökat med 67 96. Vi har fått en utbyggd föräldraförsäkring — från den 1 juli omfattar den tolv månader, varav tre månader har månadsbidragskaraktär. Om man tittar på detta tycker man att det är högst besynnerligt att socialdemokraterna fortsätter driva tesen om social nedrustning. Förslaget om höjning om barnbidraget — det har diskuterats förut här i dag —- med 200 kr. till 3 000 kr. per barn och år innebär ett ökat stöd till barnfamiljerna. Nu säger socialdemokraterna: Vi yrkar avslag på förslaget om höjning av barnbidraget därför att vi inte vill höja momsen. I och för sig är det ett konsekvent resonemang. Men med det resonemang som socialdemokraterna för om social nedrustning och barnfamiljernas försämrade situation skulle det ha varit självklart — bortsett från momsdiskussionen — att yrka bifall till och gå med på förslaget om höjning av barnbidraget.

Herr talman! Om herr Rune Gustavsson hade lugnat sig litet och läst vår avvikande mening i det särskilda yttrandet i finansutskottet, hade han inte behövt vara fundersam över varför vi motsatte oss förslaget om höjda barnbidrag. Vi är inte motståndare till höjda barnbidrag. Under vår tid i regeringen höjdes barnbidragen med jämna mellanrum, och även i oppositionsställning har vi föreslagit höjningar av dem. Vi kommer också i fortsättningen att föreslå höjning av barnbidragen både ur rättvisesynpunkt och ur den synpunkten att ekonomin för barnfamiljerna hotar att försämras under den borgerliga regeringens tid. Tyvärr får man väl räkna med att den borgerliga regeringen sitter kvar ytterligare två år, med alla de påfrestningar som det kan medföra för barnfamiljerna och de ekonomiskt svaga grupperna. Det behövs säkerligen både höjda barnbidrag och andra ersättningar för att så mycket som möjligt skydda dem från de hemsökelser som borgerligheten kan åstadkomma under sin återstående tid i kanslihuset. Orsaken till att vi i vår motion inte tagit upp förslag om höjda barnbidrag är ganska enkel: Vi har gått emot regeringsförslaget om höjd moms och höjda punktskatter. Däremot har vi anvisat andra vägar som inte på samma sätt belastar barnfamiljernas ekonomi. I konsekvens därmed har vi föreslagit oförändrade barnbidrag. Om vårt förslag genomfördes skulle barnfamiljerna få en bättre standard. Då skulle det inte heller behövas någon kompensation för de merkostnader för barnfamiljerna som momshöjningen och punktskattehöjningen medför. Men om riksdagen mot våra röster beslutar att höja momsen — och detta med en enda rösts majoritet — då kommer vi i den omröstning som gäller barnbidragen att rösta för att dessa höjs med 200 kr. per år. Barnfamiljerna har under den tid som de borgerliga suttit vid makten fått vidkännas försämringar av sin standard. Rune Gustavssons tal om att det inte förekommit social nedrustning är inte värt så mycket i praktiken. Många av dem som 1976 lockades att stödja de borgerliga efter centerpartiets fagra tal om vårdnadsbidrag för småbarnsföräldrar har djupt fått ångra att de hjälpte dem till makten. En del av dem tog konsekvenserna av det och övergav borgerligheten 1979, men det fattades omkring 4 000 röster för att vi då skulle få ett regimskifte. Man kan på goda grunder anta att de röster som den gången hjälpte borgerligheten kom från svenskar som bor och lever i en skyddad omgivning, långt från hemlandet och långt från de problem som familjerna här brottas med. Vad barnfamiljerna och andra vann i den senaste avtalsrörelsen tar den borgerliga regeringen tillbaka och mer därtill. Barnfamiljerna får hårt känna av inflationens härjningar. Deras köpkraft minskas, och deras oro för framtiden är stor. De har nämligen hårdhänt fått vidkännas vad regeringen Fälldins politik innebär. Vi skyddar de svaga grupperna mot momshöjningen, sade Thorbjörn Fälldin i dag. Jo, jag tackar! Det skyddet är sannerligen inte ens värt namnet. Statsministern och Rune Gustavsson vet att det är de svaga som kläms åt. Det är de som får betala för den bogerliga regeringens misslyckande, och det vi nu upplever är bara en början. Nu dras tumskruvarna åt inte bara för barnfamiljerna, utan också för pensionärer och andra. Vi har en regering som håller på att driva vår ekonomi mot ruin, en regering som genom sin politik bäddar för arbetslöshet och hotar vår välfärd. Det är trist att behöva uppleva detta. Å ena sidan ges det förläningar till dem som redan har det gott — regeringen förordar ju skattelättnader till aktieägarna, och de skattelättnader i form av indexreglering som genomförts innebär skattesänkning med 5 000 kr. för dem som tjänar 200 000 kr. per år — å andra sidan höjs barnbidraget med 200 kr. per år. Det är skärande kontraster. Undra på att barnfamiljerna är förbittrade och besvikna på den borgerliga regeringen! Det var ett ödesdigert misstag och en olycka för de sämst ställda att borgerligheten fick möjlighet att regera. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer.

Herr talman! Göran Karlsson får väl bestämma sig för hur han egentligen skall ha det. När Göran Karlsson först argumenterade för socialdemokraternas yrkande om avslag på barnbidragshöjningen var skälet att barnfamiljerna inte skulle få några höjningar på grund av momsen och att de hade det hyggligt. Sedan fortsatte Göran Karlsson och talade om hur eländigt det har blivit under den borgerliga regeringens tid. Men om det då, Göran Karlsson, har blivit en försämring för barnfamiljerna, varför i rimlighetens namn ställer inte Göran Karlsson upp bakom höjningen med de här 200 kronorna? Det borde bli konsekvensen av det resonemang som Göran Karlsson för.
Herr talman! Jag är sannerligen konsekvent i min politik, men Rune Gustavsson är långt ifrån konsekvent. Vi har sagt att vi vill avstå från barnbidragshöjning nu därför att den höjningen bara gäller kompensation för de punktskatter och den momshöjning som regeringen föreslår. Därför föreslår vi inte nu någon barnbidragshöjning. Men om riksdagsmajoriteten röstar igenom höjda punktskatter, kommer vi i konsekvensens namn att rösta för höjda barnbidrag.

Herr talman! Jag kanske först skall be om ursäkt för att jag bryter in i denna helt mansdominerade debatt. Å andra sidan kommer jag ju så långt ner på talarlistan att männen fick behålla hela gårdagen för sig själva. Det kan verka som om den ekonomiska politiken inte rör kvinnorna. Ändå är det kvinnorna som drabbas hårdast. Oftast är det kvinnan som är ansvarig för familjebudgeten och som till sitt förfogande bara har den ständigt krympande rörliga restpost som hushållskassan utgör. Hon skall se till att den räcker till alla oundgängliga löpande dagliga utgifter och dessutom svara för att familjen får en näringsriktig kost, så att familjemedlemmarna kan fullgöra sina funktioner i samhället. Man kan säga att regeringens hela sparplan präglas av samma mansdominans som debatten. De förslag som regeringen har lagt på riksdagens bord kommer att helt rasera en redan stram hushållsbudget. De svenska hushållen har ett stort köpkraftsöverskott som leder till en för hög konsumtion — det är ett dagligen upprepat argument till försvar för den borgerliga regeringens svångremspolitik. Tydligen tror regeringen att samma argument upprepat tillräckligt ofta blir en sanning för hela svenska folket. Men så enkelt är det inte. Ingen kan gå till dagligvarubutiken och hänvisa till köpkraftsöverskottet vid inhandlandet av livsnödvändiga varor. Butikerna kräver betalning i likvida medel. Men pengarna blir allt mindre värda och varukorgen bara lättare. Visserligen kan en del, med stöd från regeringen, genom användandet av s.k. kontokort handla även livsmedel på kredit. Men på grund av den höga räntan blir det för många ett dyrbart sätt att klara levnadsomkostnaderna. Särskilt dyrt blir det för alla låginkomsttagare, då deras ränteavdrag inte får samma effekt som de som görs av dem med stora inkomster. F. ö. verkar det inkonsekvent när regeringen försvarar och vill bevara denna form av kredithandel samtidigt som den envist hävdar att hushållen konsumerar för mycket. Talet om hushållens köpkraftsöverskott visar tydligt i vilket skikt i samhället regeringen har sina kontakter. Den genomsnittliga timförtjänsten 3 för en industriarbetare ligger på litet drygt 30 kr. Mer än hälften av hela LO-kollektivet har en timlön understigande den summan. Även en stor del av tjänstemännen befinner sig i samma dåliga löneläge, men detta tycks regeringen inte ha en aning om. I vpk-motionen finns redovisat konkreta exempel på köpkraftsutvecklingen för olika hushåll som en upplysning för regeringen. Löntagarna känner sig svikna, för innan alla ens har fått de nya lönerna utbetalda är regeringen redo att med olika åtgärder ytterligare urholka deras levnadsstandard och sänka de reallöner som de kämpade sig till under konflikten. Främst reagerar de mot förslaget om höjd moms. Ingen skatt känns så orättvis som mervärdeskatten, särskilt mervärdeskatten på mat. Orättvisan kan enkelt bevisas. När en låginkomsttagare betalat hyran och övriga nödvändiga fasta utgifter, går den återstående delen av inkomsten till inköp av livsmedel. På denna del tvingas man då efter den föreslagna höjningen betala närmare 25 90 i skatt. Det procentuella skatteuttaget på hela den samlade inkomsten blir för de lågavlönade mycket högt. En höginkomsttagare som däremot använder en mindre andel av inkomsten till livsmedelsinköp får utslaget på hela inkomsten en procentuellt lägre skatt. Alla med små inkomster, människor med tunga arbeten som behöver mera mat och familjer med flera barn bestraffas skattemässigt genom matmomsen. Kommunernas ekonomiska situation, som Nils Berndtson berörde i går, gör att de för att spara först inriktar sig på skolmåltiden. Då drabbas familjerna dubbelt, först genom prishöjningar och sedan genom försämrade skolmåltider för barnen. Vpk fortsätter att kräva ”Bort med moms på maten”. Vi har under årens lopp fått stark kritik för detta krav, även från den socialdemokratiska ledningen. Men nu noterar vi en ändrad inställning. Det är positivt att vi nu demonstrerar tillsammans bakom vpk:s paroll ”Bort med moms på maten”. Men det är inte bara inom socialdemokratin som man ändrat uppfattning om matmomsen. Exempelvis säger nu jordbrukarna att matsubventionernas storlek och momsen på baslivsmedel borde följas åt. De är oroade över regeringens sparplan med förslag att successivt ta tillbaka 1 miljard av livsmedelssubventionerna. En annan grupp som oroas över momshöjningen är köpmännen, som hävdar att tvärtemot vad regeringen väntat sig pekar konsumtionstrenden nedåt. De bevisar med siffror att regeringens uppgifter om att köpkraften är alltför stor är en myt. Deras erfarenheter från tidigare momshöjningar pekar på ytterligare minskade försäljningssiffror. Och det drabbar också livsmedelshandeln. Svenska arbetsgivareföreningen och Industriförbundet går också emot regeringens förslag om momshöjning, med olika motiveringar. Det talades i går mycket om momseffekter och vad de handlar om. I en debatt den 27 februari i år gav jag en del exempel som jag vill upprepa här. Vpk anser att ett mervärdeskattesystem är osunt, då staten utnyttjar prishöjningar på livsnödvändiga varor, exempelvis baslivsmedel — prishöjningar som hårdast drabbar de ekonomiskt sämst ställda — för att öka statens inkomster. Jag vill illustrera med ett exempel. Vid årsskiftet efter jordbruksuppgörelsen höjdes priset på mjölk med 25 öre per liter. Av detta fick producenten — jordbrukaren — 17 öre, handeln i ökade handelsmarginaler 3,5 öre och staten 4,5 öre. Även små öresbelopp blir stora summor. Varje öre i höjning på mjölken motsvarade på den aktuella konsumtionen 15 milj.kr. För staten betydde det ökade momspålägget — utan momshöjning — nära 70 miljoner i ökade inkomster. Detta är pengar som konsumenterna borde ha rätt att kräva tillbaka i någon form av återbäring. Med en differentierad moms, som nu aktualiserats från olika håll, eller med subventioner skulle framför allt livsmedelsinköpen kunna styras mot ett bättre kosthåll. Detta skulle sedan påverka vårdbehovet positivt. Samtidigt som regeringen torgfört sitt ekonomiska paket har den försäkrat att de ekonomiskt svaga i samhället inte skall drabbas. Barnfamiljerna har lovats kompensation. Vad regeringen nu föreslår är ett höjt barnbidrag med 200 kr. per år — att användas till barnets uppehälle och uppfostran, som det så vackert heter. Per månad utgör höjningen 16:66 kr. Omräknat i varor räcker den summan till ett litet glas med 2,5 dl mjölk om dagen. Detta är hela kompensationen, samtidigt som enbart de subventionerade baslivsmedlen, som borde vara grunden för barnfamiljernas kosthåll, sedan den 1 januari har höjts med ca 10 76. De sammantagna regeringsförslagen innebär alltså en sänkt levnadsstandard även för barnfamiljerna. Vänsterpartiet kommunisterna har vid upprepade tillfällen krävt en värdesäkring av barnbidraget, vilket kan åstadkommas genom att detta knyts till basbeloppet. Det förslaget har vi inte släppt, men i nuvarande läge har vi godtagit den föreslagna höjningen med 200 kr. under förutsättning att regeringens förslag om höjning av moms och andra indirekta skatter, som hårt drabbar barnfamiljerna, avvisas av riksdagen. Om moms m.m. höjs, måste barnbidragen omedelbart ökas med minst 350 kr. Socialdemokraterna har i konsekvens med yrkandet om avslag på skattehöjningarna yrkat avslag också på barnbidragshöjningen, men i går hörde vi att man ändrat sig på den punkten. Vpk anser att det även utan skattehöjningar är motiverat med en höjning av nuvarande barnbidrag för att förbättra det ekonomiska läget för barnfamiljerna. En annan grupp som livligt diskuterats i samband med regeringens sparplan är våra pensionärer — inte som en grupp som behöver ekonomisk kompensation för regeringens åtgärder, utan snarare som en grupp som regeringen anser vara överkompenserad för alla utgiftsökningar. Regeringen gör här samma fel som när det gäller hushållen: man generaliserar och ser pensionärerna som en enhetlig grupp. Om man läser regeringens egen budgetproposition finner man hur felaktig en sådan bedömning blir. Där redovisas att för innevarande år beräknas inte mindre än 55 90 av samtliga folkpensionärer på grund av svag ekonomi vara berättigade till ett extra pensionstillskott. Ingenstans sägs någonting om den ständiga eftersläpning i kompensation som pensionärerna drabbas av genom rådande bestämmelser. Levnadskostnadsindex kan ligga på en höjning på upp till 2,9 96 praktiskt taget hur länge som helst utan att pensionen förändras, men prishöjningen måste betalas av pensionärerna. Övervägande delen av dagens pensionärer tillhör alltså inte någon ekonomiskt privilegierad grupp. Vänsterpartiet kommunisterna kommer att fortsätta att försvara även deras levnadsstandard. Herr talman! Vi inom vänsterpartiet kommunisterna är villiga att medverka till en förbättring av landets ekonomi, men inte genom den omfördelning till nackdel för de ekonomiskt redan pressade som regeringen föreslår. Tidigare i debatten och i upprepade motioner har vänsterpartiet kommunisterna anvisat andra vägar för att lösa den ekonomiska krisen. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga yrkanden i vpk-motionen.

Herr talman! Under 1950 och 1960-talen var detaljhandeln i Sverige mycket expansiv. Möjligheterna att förnya och att pröva nya metoder och sortiment var stora. Antalet butiker minskade. Butiksytorna ökade. De tre ledande företagsgrupperingarna dominerade alltmer marknaden, samtidigt som den minskande lönsamheten ställde allt större krav på rationalisering. Självbetjäningssystemet är ett exempel på en av lönsamhetsskäl mer eller mindre påtvingad ”industriell revolution” inom handeln. Men införandet av självbetjäning och annan nydaning inom handeln har ställt och ställer fortfarande stora krav på kapital. I detta sammanhang kan exempelvis nämnas att skuldsättningsgraden i två stora företag — NK-Åhléns och Konsum Stockholm — under 1970-talet försämrats i snabbare takt än i börsföretagen i genomsnitt. Som vi vet har räntabiliteten samtidigt utvecklats mycket negativt. I boken Åttiotalets handel av Nils-Erik Wirsäll m.fl. anför forskarna Lars Östman och Lars Erik Forsgårdh i en uppsats att i förhållande till 1977 års resultat skulle NK-Åhléns, före dispositioner och skatt, behöva förbättra sitt resultat med minst 200 milj.kr. för att nå upp till exempelvis kravet på 8 Zo räntabilitet. För Konsum Stockholm låg motsvarande krav på resultatförbättring kring 40 milj.kr. Även om det genomsnittliga familjeföretaget — i allmänhet det mindre företaget — visar en påtagligt bättre lönsamhetsbild än storföretaget, ser de anställda i detaljhandeln den här utvecklingen med stor oro. Jag behöver egentligen inte säga det, herr talman. Kammarens ledamöter är så klart medvetna om att den anställde i dag, även den inom detaljhandeln anställde, sätter anställningstryggheten främst. Lika stor medvetenhet råder det om att en tillfredsställande anställningstrygghet förutsätter att ett litet eller stort företag inom detaljhandeln går med rejäl vinst. Sammanfattningsvis kan man konstatera att svensk detaljhandel befinner sig i en synnerligen pressad situation. Framtidsbedömningarna är ju inte heller särskilt optimistiska. Mot denna bakgrund borde riksdagen ta hänsyn till de nackdelar som förslaget om tidpunkt för momshöjningen innebär. Enligt propositionen och utskottet skall momshöjningen träda i kraft redan nu på måndag den 8 september. Man kan tänka sig att riksdagens beslut fattas om någon timme. Att prismärka miljontals varor i tiotusentals butiker från en lördag till nästföljande måndag är praktiskt och ekonomiskt ogenomförbart. I främst butiker med utgångskassor är det otänkbart att sammanräkna varor med gammal och ny moms liksom det arbetsmässigt inte går att räkna upp gammal moms, exempelvis med miniräknare. De köer som skulle bildas vid utgångskassorna skulle skapa mycket stor irritation, vilket f. ö. indirekt drabbar beslutsfattarna i både kanslihuset och det här huset. Inför omräkningen krävs att miljontals etiketter produceras. Även i de fall där externa tryckerier anlitas, är det inte möjligt att under kortare tid än sex, sju eller åtta dagar ta fram det antal etiketter som erfordras. För många företag kan dessutom externa tryckerier inte anlitas, då prismärkningen sker i centrallager och med speciell datautrustning. Inom dagligvaruområdet tillkommer dessutom det extra ommärkningsproblem som den s.k. jämförprissättningen innebär. Hur går det vid voteringen? Man har under de senaste dagarna undrat i tiotusentals butiker runt om i landet. Många vet ju att riksdagens beslut avgörs med en enda rösts övervikt, och många vet att åtskilliga voteringar tidigare har fått en annan utgång än den väntade. Skall vi ta risken att sätta i gång förberedelsearbetet före voteringen i riksdagen eller skall vi avvakta, undrar man. Jag talade i går med bl.a. varuhuschefen vid Tempo i Visby. Han sade, att om alla 125 i affären arbetar med ommärkningen på söndag, drar det en kostnad på hela 60 000-70 000 kr. Gör de inte detta måste de bjuda på momshöjningen i nästa vecka. Även det kostar mycket pengar, om än inte riktigt lika mycket som extraarbetet på söndag. Klubbordföranden i Handelsanställdas förbund vid Tempo i Bollnäs berättade för mig i ett telefonsamtal att man var mycket missnöjd med vad vi håller på med här i Stockholm. Vi börjar inte med ommärkningen förrän på måndag, och affären förlorar en massa pengar på det, sade hon. Det är problem med lönsamheten, och nu försämras den ytterligare. Har politikerna tänkt på detta? Varför tycks de strunta i hur vi har det? frågade hon. Skulle statsverket förlora stora mervärdeskatteintäkter om vi sköt på ikraftträdandet? En grov kalkyl visar att det är fråga om ca 50 milj.kr. per vecka, men det skall ställas i relation till propositionens sammantagna förslag, som beräknas ge en köpkraftsindragning på drygt 7 miljarder kronor på helårsbasis. Skulle en senareläggning av ikraftträdandet ha betydelse för importen? Det har ju hävdats i debatten. Den ungefärliga detaljhandelsförsäljningen i en genomsnittsvecka i september är drygt 2 miljarder kronor. Härav utgör 58-60 20 dagligvaror med en högst obetydlig importhandel. Specialvarorna svarar för ca 800 milj.kr., varav kanske hälften kan sägas vara direkta importvaror. Dessa importvaror för ca 400 milj.kr. har ett importvärde av högst 200 miljoner exkl. momsen, partioch detaljhandelsmarginalerna borträknade. En viss konsumtionsuppgång för dessa varor kan man naturligtvis vänta sig om man skulle skjuta upp mervärdeskattehöjningen några veckor, men för landets handelsbalans kan det knappast ha någon stor betydelse. En momshöjning med beslut i dag skulle lämpligen träda i kraft fr.o.m. den 1 oktober. Då erhåller handeln tillräcklig omställningstid, och skattesatsen ändras ej under löpande redovisningsperiod. Det bör beaktas att de företag som gör månadsbokslut åsamkas ytterligare problem och kostnader om ett ytterligare bokslut måste göras inne i en månad. I ett av de större företagen har kostnaderna för ett sådant extra bokslut beräknats till 400 000 kr. Vad säger då vi i detaljhandeln över huvud taget om själva momshöjningen? Ja, det är helt klart att oron har ökat. Situationen är pressad. Jag har själv under sommaren suttit i åtskilliga MBL-förhandlingar. Arbetsgivarförslag till organisationsförändringar i syfte att minska antalet anställda har lagts fram. Vi i facket upplever självfallet sådana diskussioner och förhandlingar som synnerligen deprimerande. Så sent som i torsdags diskuterade jag med mina kamrater och medlemmar i HTF-klubben på en marknadssektion i företaget om vi föredrar att tillämpa principen om turordningslista enligt Åmanlagen eller personalpoolsprincipen när antalet anställda på avdelningen skall minskas med ett trettiotal. Men det kan väl gå an att diskutera principer och metoder för hur personalinskränkningar skall genomföras. Det blir avsevärt obehagligare och tristare den dagen när kamrater som blir utan jobb tar farväl. Oron i detaljhandeln är alltså stor. Försäljningsomsättningen har successivt minskat. Andra kvartalet 1980 visade på en volymmässig nedgång. Leder momshöjningen till en 2 eller 3-procentig volymnedgång innebär detta en utomordentligt allvarlig påfrestning. Varje procent i försäljningen — upp eller ner — betyder 30 resultatmiljoner på helårsbasis i NK-Åhléns; jag säger det som ett exempel. Att ytterligare krav på personalinskränkningar kommer att ställas står helt klart. Men jag har personligen ändå inte gått emot momshöjningen. Jag ser nämligen den som en av många åtgärder i ett långsiktigt program för att förbättra landets ekonomi. Även vii detaljhandeln måste se våra problem långsiktigt. Vi vill verka i ett samhälle med god ekonomi. Vi vill verka i ett samhälle där det finns förutsättningar för våra kunder att skapa en god och stabil hushållsekonomi. Mitt budskap i den här debatten gäller således bara tidpunkten för momshöjningen. Det hade varit lyckligare om momshöjningen hade skjutits fram en vecka eller helst till den 1 oktober. Jag har inte framfört detta krav i form av ett yrkande i motion. Men jag har, tror jag, ändå nått syftet någorlunda, nämligen att sprida ytterligare kunskap om detaljhandelns svårigheter i sådana här sammanhang. Köpmannaförbundets VD E. O. Holm skrev för några veckor sedan följande i tidningen Köpmannen: ”Jag upplever det som anmärkningsvärt hur svårt det är att få politiker och andra opinionsbildare att förstå handelns arbetsförutsättningar och egenart. Alltför lätt faller man tillbaka i slentriantänkandet att ”handeln klarar sig alltid”. Industrin är det enda väsentliga i samhällsekonomin.” Jag delar E. O. Holms uppfattning, och jag tror att en del av förklaringen till företeelsen ligger i politikens villkor i dag. Allt fler politiker tvingas fjärma sig från verkligheten utanför detta hus. Klyftan mellan arbetslivet och politikerna blir bara större. Det gör också att alla de 500 000 människor som sysselsätts i detaljhandeln alltmer måste beakta vad E. O. Holm i Köpmannaförbundet anför som slutsats: ”Det är en gigantisk pedagogisk uppgift som ligger framför oss.” Herr talman! Jag har alltså inget yrkande, men jag har en förhoppning. När nu momsen sänks — för så blir väl fallet om fem sex månader eller om något år — bör politikerna både i kanslihuset och i detta hus, ge oss i detaljhandeln mera tid för de förberedelser som krävs.

Herr talman! Krisstämning råder inom etablissemanget. Ekonomer slår larm. Opinionsbildare och beslutsfattare lyssnar på dessa ekonomer och lägger deras analyser till grund för sitt arbete med problemlösningarna. Jag tror emellertid att de flesta känner en stor osäkerhet. Är det inte så att egentligen varenda slutsats som ekonomerna drar bygger på högst tvivelaktiga förutsättningar, på ofullständig och gammal statistik och på väldiga förenklingar? Men i brist på bättre beslutsunderlag får man besluta utifrån det man har. En dimridå av expertmystik döljer det otillräckliga och vilseledande i ekonomernas begrepp och modeller. Bytesbalansunderskottet är ett hot. Vi uppmanas att producera och exportera mera. Samtidigt vill andra länder att vi skall köpa av dem. De borde ju vara mer oroade än vi över vårt budgetunderskott, dvs. de borde vara oroade för att inte få betalt. Men de vill producera och exportera mera för att inte själva få ett underskott. Var duktigast, så skapar du arbetslöshet hos andra i stället för hos oss! Det är emellertid inte särskilt inspirerande. Alla säger att bruttonationalprodukten, BNP, är ett dåligt mått. Men vi låter oss ändå styras av detta mått. Det betyder att det som registreras som ekonomisk verksamhet får alltför stor betydelse, medan mycket annat blir osynligt. Mer än hälften av all nyttig verksamhet i vårt land beräknas i dag ske utanför penningekonomin. Så är fallet när vi t.ex. tar till vara lokala naturresurser eller reparerar själva. Inte minst kvinnorna känner väl till dessa områden. De har erfarenhet av allt oavlönat arbete som görs i hemmet, för barn, släkt, vänner och grannar. Mycket av det som gör livet värt att leva och som kräver mycket tid, medmänsklighet och omsorg passar inte in i ekonomernas begreppsapparat, därför att det inte låter sig mätas och beräknas. Alltså märker ekonomerna inte om det blir svårare på den När arbetslivet förändras så att bygder utarmas och det blir svårt för människor att ta ansvar och att bli skapande kan ekonomerna rapportera positiva resultat. Miljövård registreras som en kostnad, och miljöförstöring stör inte ekonomernas kalkyler. Begrepp som resursskapande system — inte uttömmande system —, kvalitet, skönhet, levande natur, yrkesstolthet, arbetsvilja, livsglädje, samhörighetskänsla, mänsklig värdighet, generositet och öppenhet kan inte reduceras till att bara vara siffror. Eftersom beslutsfattarna har fått för sig att ekonomerna skall ha sista ordet när det gäller det verkligt viktiga — det som räknas — är risken stor att vi förstör det ovärderliga i våra strävanden att försöka skapa det som kan värderas i pengar. I längden urholkas naturligtvis också ekonomernas mätmaterial när det ovärderliga förstörs. Krisstämning finns också hos folket i Sverige, trots att aldrig så många haft det så materiellt bra och tryggt som nu. Ofta tycker man emellertid att ekonomernas och politikernas krisanalys är svårgripbar. Det verkar inte som om de makthavande sysslar med rätt problem. De ägnar sig åt städning av det brinnande huset. En allmän olust och undran skapar grogrund för missnöje och blinda attacker. Man motsätter sig det som sänker den egna standarden, även om vi ju inser att våra marginaler är stora, i jämförelse med de flesta människors på jorden. Opinionsbildarna vädjar till vår misstänksamhet och avundsjuka, inte till vår medmänsklighet och rättskänsla. Själviskheten anses naturlig och oundviklig. ”Alla tänker på sig, det är bara jag som tänker på mig.” Vi vill inte bli lurade, men jag tror att allt fler längtar efter en ny anda av god vilja och generositet. Och många undrar om det här kan hålla i längden: Hur skört är vårt välfärdssystem, som världen ser ut? Bygger det på andras lidanden? Under 1960 och 1970-talen ägnade sig allt fler åt samhällskritik. Det var nödvändigt att reagera. Vi har analyserat vår roll i orättfärdigheten i världen, utarmningen av naturen och människan. Kritiken har kommit från underläge: vi är för vårt uppehälle beroende av dem vi kritiserar. ”Näringslivet” och ”samhället” skall sysselsätta och försörja oss och samtidigt ta emot vårt skäll. Jag tror att 1980-talet blir annorlunda. Nu börjar människor i hela världen ta sitt öde i egna händer: ”pro-aktion”, inte bara reaktion. Inte bara demonstrera, utan också producera, och konsumera på ett sådant sätt att man kan bejaka den helhet man medverkar i. Kooperativa företag skapas, där alla delar ansvar och makt. Där gemenskapen med köparen gör det viktigt att produkten är användbar och av hög kvalitet. Där arbetsorganisationen befrämjar yrkesskicklighet och där naturen brukas med vördnad för dess egenvärde, inte ses enbart som råvara eller turistattraktion. En modern teknik utvecklas, som frigör och ökar de många människornas förmåga i stället för att ge några få makt. Det behövs en ny sorts marknadsföring, som ärligt berättar vad som ligger bakom produkten och som utan bitankar vädjar till vårt bästa jag i stället för till vårt sämsta. Handel och moral hör ihop! Som konsumenter bör vi inte bara fråga efter lågt pris utan också efter kvalitet och efter visshet om att en vara är framställd på sådant sätt att människan och naturen mår bra av det. Lågt pris och högsta lönsamhet är alltför begränsade mått på framgång. Att ”göra fynd” är inte nödvändigtvis något att skryta med. Det ger tillfredsställelse att veta att mitt köp gjort arbetsglädje och naturskydd möjligt, att kunna med glädje tänka på alla som medverkat i det jag köpt. Blir varan dyrare, får vi avstå från en del. Här kommer jämlikheten in. ”Den frivilliga enkelheten”, som praktiseras av allt fler, börjar anses förnämare än överflöd. Att andra får komma i kapp i materiell standard ökar gemenskapen och livskvaliteten. Tid till ett välvårdat hushåll, med en lagom resursförbrukning som är möjlig för alla, är ett mål som många börjar anse riktigare än ständigt ökad materiell standard. Man kan göra mycket av mera fri tid om man organiserar sig i grannskapet. Full sysselsättning kunde betyda tid för arbete både med det som ger pengar och med det som har värde direkt. Både för män och kvinnor. Dela på de avlönade jobben! Då får vi tid över till oavlönat jobb i grannskapet, där alla får vara med i gemenskapen. Då behöver vi inte så mycket betald vård, utan får utveckla oss mer som hela människor. Och då får vi tid att både skapa och vårda det vackra runt omkring oss och att njuta av det. Vi får inte låta ekonomerna styra politiken och näringslivet! De ser bara en liten del av verkligheten. De viktiga problemen, orsaken också till ekonomernas bekymmer, finns utanför deras modeller. Ofta är de själva de första att erkänna detta. Lösningarna på de verkliga problemen kan vi finna om vi har mod att tänka nytt och får en ny anda av förtroende och värme i samhället.

Herr talman! Oljeberoendet och de stegrade och i framtiden stigande oljepriserna är tillsammans en av grundorsakerna till våra balansproblem. Vi måste minska vårt oljeberoende, samtidigt som vi inte kan klara oss utan oljan. Regeringens förslag om höjning av oljeoch bensinskatter är just ägnat att leda till en minskning av importen och i viss mån också att ge alternativa energikällor en chans. Det märkliga med socialdemokraternas skadliga förslag om importdepositioner är att det i detta görs undantag för just det som vi verkligen måste minska importen av. Det är ett ovanligt praktfullt exempel på att socialdemokraterna låter kortsiktiga partitaktiska hänsyn gå före landets bästa. Men det är inte tillräckligt med en höjning av oljeoch bensinskatterna. Vi måste snabbt försöka få fram bränslen som kan utgöra alternativ till olja och bensin. Motoralkoholer är ett exempel på ett sådant alternativ, som vi med användande av välkänd teknik skulle kunna använda redan i dag för att minska oljeoch bensinberoendet. Men för att bli ett verkligt alternativ måste dessa bränslen vara också kommersiellt konkurrenskraftiga. Vi måste bl.a. anpassa skatterna på motoralkoholerna så att dessa bränslen verkligen kan konkurrera med olja och bensin. Jag har motionerat till detta urtima riksmöte om att riksdagen skall uttala sig för ett sådant system, men utskottet har bara konstaterat att detta är en fråga som bör behandlas i en utredning. Som bekant pågår det dock mängder av utredningar på detta område. Skall vi vänta på utredningar innan självklara åtgärder vidtas och på att byråkraterna i sann planekonomisk anda skall dra upp riktlinjerna för oss, får vi vänta länge. Vi måste kräva ett skattesystem som uppmuntrar framtagandet av alternativa bränslen. Som kammarens ledamöter är väl medvetna om är det emellertid ingen mening i att yrka mot ett enigt utskott. Det är bara att hoppas att riksdagen och regeringen kan gripa sig an dessa frågor med större kraft i framtiden. För om vi bara skall vänta på att byråkraterna eller de stora oljebolagen skall utveckla alternativa bränslen, kommer det att ta tid — alltför lång tid. Vi måste se till att göra något nu, och det alternativ som står till buds är att stimulera det enskilda initiativet, så att detta och inte bara de statliga byråkraterna får en chans att göra sig gällande.
Herr talman! Under månader har debattens vågor gått höga kring frågan om en höjning av momsen med 2 å 3 70. Momsen har i debatten framställts som den enda rena, raka och snabba åtgärden för att minska importen och vårt handelsunderskott. Samtidigt har det gjorts en rad skräckmålningar över denna momshöjnings förödande verkningar på vår ekonomi, sysselsättning och sociala fördelningspolitik. Under tiden har inflationen i förrädisk tysthet åstadkommit kostnadshöjningar av ungefär samma storleksordning som momshöjningen på 1,9 96, utan att det föranlett debatt och kommentarer. Själv ser jag momshöjningen som ett något senkommet men på grund av det snedsteg vi tillät oss göra i våras nödvändigt ont. Vi kommer alla ihåg det regeringspaket som tillkom för att underlätta avtalsrörelsen. Under förutsättning av en liten lönerörelse skulle prisoch hyresstopp införas fram till årsskiftet 1980-1981. Under tiden skulle ett paket med kostnadsbegränsande åtgärder arbetas fram för att ge en lugn kostnadsutveckling även 1981. Om samtliga arbetsmarknadens parter och de politiska partierna hade accepterat denna handlingslinje skulle sannolikt mycket ha varit annorlunda och bättre i dag. Låt mig ge några exempel: Några procents lägre inflation. Några procents bättre konkurrenskraft gentemot utlandet. Högre export eller i varje fall väsentligt bättre förutsättningar att bibehålla en hög export i en vikande konjunktur. Bättre lönsamhet och högre investeringsvilja. Ingen momshöjning hade varit aktuell på nu gällande skäl. På årsbas hade löntagarna sannolikt haft samma reella köpkraft som nu. Den lilla köpkraftspuckel som uppstått under sommaren och hösten skulle inte ha uppkommit, och även detta borde ha varit till fördel för löntagarna, då den resulterat i en skuldökning som vi alla måste betala tillbaka med ränta. Det finns ett gammalt talesätt som säger att bränt barn skyr elden. Detta tycks dock inte gälla svensken av i dag eller i vart fall inte hans företrädare. Vi är i full färd med att upprepa kostnadsexplosionen från 1974-1975 — detta trots att alla är medvetna om dess förödande konsekvenser. Ett faktum som vi litet till mans borde tänka på är ”att utan väsentligt ökad produktivitet kan ingen grupp i dag kräva löneökningar och få en reell behållning av dem om man inte vill tillskansa sig den på andra gruppers bekostnad”. Skall vi komma fram till en vettig lösning av våra ekonomiska problem, så måste starka partsintressen brytas av en helhetssyn. Denna helhetssyn måste resultera i en effektiv inflationsbekämpning. Det är tveklöst så att inflationen är den största boven i vårt ekonomiska drama. Det är den som har skapat den stora oredan i vårt nuvarande skattesystem. Det är den som ”förför” så många till samhällsekonomiskt negativa handlingar. Det är den som har åstadkommit en gigantisk förmögenhetsomfördelning, som är allt annat än rättvis. Resultatet av årets avtalsrörelse måste tyvärr betecknas som förnuftets nederlag. Vi står nu inför en ny avtalsomgång. Skall vi vara mäktiga att tänka efter före och gemensamt skaffa oss den grund som behövs för att bygga en sund ekonomi? Rapporterna om vilda strejker är illavarslande. Man talar i massmedia om stora vinster, t.ex. vid Uddevallavarvet, som bör ge rätt till löneökningar, fast alla måste vara medvetna om att dessa i verkligheten ganska små vinster är långt, långt mindre än det beställarstöd som gjort det möjligt för varvet att få lönsamma fartygspriser. Det går inte att både äta kakan och ha den kvar. Vi kan inte göra svenskt näringsliv lönsamt genom att ständigt pumpa in skattepengar. Det är beklämmande att vi i dag inte kan ge klar och entydig information om hur allvarligt det ekonomiska läget är, att alla måste hjälpas åt, att vi inte kan räkna med att någon annan bär bördan, att den faktiska överkonsumtionen på årsbas är mellan 5 000 och 10 000 för varje svensk. Detta samlar vi på hög och skall återbetala med ränta. Om vi skall komma åt roten till det onda, så är det två saker som är mycket viktiga. Vi måste effektivt bekämpa inflationen. Vi måste radikalt förändra vårt skattesystem, så att det som är samhällsekonomiskt riktigt också upplevs som privatekonomiskt vettigt. För detta krävs omfattande och snabba beslut. Det krävs att vi slutar upp med att försöka skapa motsättningar och ge falska bilder av verkligheten. Vi måste undvika förödande kraftmätningar och i stället arbeta för gemensamma krafttag. Det får inte, herr talman, bli så att politisk taktik, partsintressen och maktlystnad förhindrar att nödvändiga och riktiga beslut fattas. Herr talman! Låt mig också med ett par ord kommentera socialdemokraternas motionsförslag om att vi skall bygga hetvattentunnlar från några av kärnkraftverken. Detta rimmar mycket dåligt med vad socialdemokraterna sade i samband med folkomröstningen. Då behövdes absolut de tolv kärnkraftverken för att producera nödvändig elström. Använder vi fyra till sex reaktorer för kombinerad kraftoch värmeproduktion, minskar elproduktionen motsvarande vad som kan produceras i Forsmark 3 och Oskarshamn 3. Det behövs inga utredningar för att konstatera detta. Socialdemokraterna erkänner alltså i dag att F 3 och O 3 inte behövs för elproduktion. Om de nu inte kan användas för värmeproduktion, borde den logiska slutsatsen vara att de inte byggs. Klarar socialdemokraterna den logiken? I folkomröstningen lovade socialdemokraterna att allt som är möjligt skall göras för att höja säkerheten vid våra kärnkraftverk. Det kan inte vara någon hemlighet för socialdemokraterna att en kombinerad produktion av elkraft och värme väsentligt komplicerar driften och minskar säkerheten vid ett kärnkraftverk. Även här saknas alltså konsekvens och logik i socialdemokraternas handlande. Men de har hjälpt till att bevisa hur rätt centern har haft när vi hävdat att F 3 och O 3 av ekonomiska skäl ej bör byggas, utan att de pengarna bör användas för hushållning och alternativ energi.

Herr talman! Inom fackföreningsrörelsen har vi alltid känt ett ansvar för samhällsutvecklingen. Detta har gynnat våra medlemmars intressen. Man kan väl säga att vi tack vare ett fackligt-politiskt samarbete tidigare kunnat klara arbetsfreden bra i det här landet. Men grunden för detta var naturligtvis att löntagarna haft en regering som hållit sina löften. Regeringen har vetat vad som varit förutsättningarna för den ekonomiska politiken. Det finns en direkt koppling emellan den politik som bedrivs av statsmakterna och händelserna ute på arbetsmarknaden. I dag upplever man på arbetsplatserna en ganska utbredd oro. Naturligtvis får den borgerliga regeringen ta på sig en stor del av ansvaret för denna oro. Låt mig bara kort beröra vad som i min hemkommun hänt på Uddevallavarvet, där människorna under några dagar har strejkat. Bakgrunden till denna strejk är i stor utsträckning den politik som den borgerliga regeringen bedrivit. Genom avtalet i våras trodde arbetstagarna att de skulle klara av att behålla den reallön de hade under 1979. Men utvecklingen har visat att det inte kommer att bli så. Den utvecklingen gör naturligtvis att människorna på t.ex. Uddevallavarvet — bara ett litet exempel — blir oroade och förgrymmade över den politik som bedrivs. Kopplad med den verklighet som man upplever finns ju också en hårdare linje från arbetsgivarhåll, uppbackad av Arbetsgivareföreningen och den borgerliga regeringen. Vad människorna upplever i vardagen är helt klart utgångspunkten för deras handlande. Sedan hjälper det inte att prata om att man skall ha någonting nytt, om mänsklig värme, om att allt inte är ekonomi, om att man inte skall skapa motsättningar, och annat sådant som framförts här i dag. Verkligheten är ju en helt annan för människorna. De ser hur priserna stiger. De ser kraven från bostadsföretagen om hyran nästa år. De ser hur det spekuleras i fastigheter och hur somliga bygger upp förmögenheter på andras bekostnad. De ser hur lyxbåtarna åker runt utefter kusterna, ofta bemannade med människor som på papperet är miljonärer, men som inte deklarerar en enda krona i inkomst. De kan läsa i tidningarna om Gotland-runt-seglare osv. De ser med egna ögon hur förhållandena är. Inte minst i mitt hemlän kan man se hur det spekuleras i fastigheter och hur exempelvis sjöbodar köps upp för förmögenheter. Det innebär naturligtvis att det blir trassel för många människor. Det är denna verklighet de arbetande människorna upplever. Då kanske det inte är så konstigt att man tar till strejkvapnet, även om vi anser att man inte skall göra det i en situation där avtal är slutna. Men det står helt klart att det är den borgerliga regeringens politik som bär skulden till den oro som finns ute på arbetsmarknaden, och jag är övertygad om att denna kamp kommer att hårdna ytterligare under hösten. I denna verklighet pratar ledande moderater om skattetrycket — att vi har ett för hårt skattetryck i det här landet. Ja, det enda problemet när det gäller skatterna för de människor som arbetar på exempelvis Uddevallavarvet är att de, när de kommer hem till sina hyreslägenheter och upplever hyreshöjningarna, finner att lönen inte räcker till. De människorna kan ju inte göra stora ränteavdrag. Det går an för moderaterna att prata om skattetrycket, men skattetrycket är inte något problem för de människor som har höga inkomster men som enligt tidningen Arbetets undersökning inte redovisar några sådana. Med hjälp av lagliga och kanske tvivelaktiga metoder utnyttjar man skattesystemet i syfte att slippa undan skatt. Det är självklart att arbetande människor som upplever denna verklighet blir förgrymmade och tycker att det nu får vara nog. Det är ju löntagarna ute på arbetsplatserna som får bära bördorna. Det är de som får bära kostnaderna för att den borgerliga politiken leder till ökade motsättningar i samhället. Jag är helt klar över att motsättningarna på arbetsmarknaden kommer att öka i höst. När människorna ser de orättvisor som skapas och förstärks av en borgerlig regering tryter deras tålamod. Därför är det allt fler ute på arbetsplatserna som anser att det enda riktiga är — och de kräver detta — att den borgerliga regeringen avgår.